Herr talman! Propositionen om att inrätta ett statens turistråd, som remitterades i vissa delar till näringsutskottet, i andra delar till skatteutskottet, har blivit ganska mycket ändrad under behandlingen i utskotten.

Det ändrade i rätt stor utsträckning förutsättningarna när vi skulle bedöma huruvida det förslag som lagts fram var rimligt eller inte. Det förelåg motioner vilka skulle behandlas av näringsutskottet. En av dem är från moderat håll. Den innebar ett avslagsyrkande på förslaget att man skulle inrätta Sveriges turistråd, och den innebar också yrkanden om att riksdagen skulle avslå en rad av de i propositionen föreslagna lagändringarna. Vad man hälsade med tillfredsställelse var de lagändringar som skulle komma att innebära en rad lättnader i hittillsvarande onödiga regleringsföreskrifter — tankegångar som varit aktuella inom riksdagen tidigare, men som då inte vann tillräcklig anslutning. Nu är man nog beredd att erkänna att det varit rätt mycket onödigt kineseri i dessa sammanhang och att det kineseriet lämpligen bör kunna avskrivas. Vi tycker att också en del av de nya förslagen präglas av kineseri. Det finns anledning att också här överväga huruvida inte en del av de nyordningar av olika slag som föreslås präglas av ett alltför stort mått av byråkratiskt tänkande. Dessa synpunkter i motionen har följts upp i reservationen 1 vid näringsutskottets betänkande nr 34, avgiven av herr Hovhammar och mig. I denna yrkas för det första att utskottet bort hemställa, med bifall till den motion som jag nu i korthet refererat, att propositionen skulle avslås i den mån den avser godkännande av riktlinjer för en omorganisation av den turistfrämjande verksamheten och bemyndigande för regeringen att ingå som stiftare i Sveriges turistråd. Vi finner för det andra att motionen 1979 inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. För det tredje hemställer vi i reservationens med C betecknade yrkande att riksdagen med bifall till motionen 1978 skall begära en utredning om hur man lämpligen bör samordna turistfrämjande insatser på det sätt som anförts i motiveringen. I reservationen 2 framhålles att man skulle anslå medel till Turisttrafikförbundets fortsatta verksamhet under hela det kommande budgetåret. Den närmare innebörden av förslaget framgår av reservationen, och jag skall inte till kammarprotokollet ytterligare kommentera denna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2, båda avlämnade av herr Hovhammar och mig.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 34 behandlar handelsministerns proposition nr 47 om bemyndigande för regeringen att tillsammans med Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet inrätta och finansiera ett nytt centralt organ för främjande av turismen i Sverige. Det nya centrala turistorganet föreslås heta Sveriges turistråd. Herr Regnéll har tidigare berört de tre motioner som väckts i anledning av propositionen. En motion, som väcktes under den allmänna motionstiden i januari, avser möjligheterna att utnyttja turisthotellanläggningar för konvalescentvård. Jag återkommer till motionernas yrkanden i samband med att jag tar upp reservationerna. Så helt kort några ord om propositionens huvudinnehåll. Som jag tidigare sagt föreslås att ett nytt centralt organ bildas — Sveriges turistråd. Rådet övertar Svenska turisttrafikförbundets verksamhet och personal. Rådet kommer också bl.a. därför att handlägga planeringsoch samordningsfrågor samt vidare den viktiga uppgiften att befrämja marknadsföring av turism i Sverige. I propositionen föreslås också att turistrådet skall finansieras dels med statsmedel, dels genom en obligatorisk avgift — s.k. logiavgift — som tas ut vid anläggningar för övernattning. Frågan om logiavgiften har också berörts av herr Regnéll. Förslaget om allmänna riktlinjer för statens insatser för att främja marknadsföring av turismen i Sverige bygger på förslag från kommittén för planering av turistanläggningar och friluftsområden. Departementschefen ansluter sig också till kommitténs bedömning att en bättre samordning bör ske av de satsningar som görs av staten och kommunerna när det gäller marknadsföring på turismens område. Dessa kostnader beräknas för staten uppgå till 7,5 miljoner och för kommunerna till 20 å 30 milj.kr. Turistrådet föreslås bli organiserat som en stiftelse med staten, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet som stiftare. Rådets styrelse skall, föreslår departementschefen, bestå av 16 ledamöter med lika många suppleanter. Här är en av de punkter där näringsutskottet har gått ifrån propositionen. Om styrelsens sammansättning har nämligen en motion — nr 1979 — väckts med anledning av propositionen, och utskottsmajoriteten ansluter sig till ifrågavarande motion, där det yrkas ”att styrelsen för Sveriges turistråd skall ha 17 ledamöter och 17 suppleanter och att därvid Landstingsförbundet skall ha två ledamöter och två suppleanter”. I propositionen föreslås 16 ledamöter och lika många suppleanter. Utskottet hemställer att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Den andra motionen, nr 1980 av herr Ekinge m.fl. om ”att riksdagen skall ge regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande utredning av den regionala turismens organisation” m.m. avstyrker utskottet, bl.a. med hänvisning till vad departementschefen anfört om det nya turistrådets huvuduppgifter. Utredningskommittén har anfört ungefär samma synpunkter som departementschefen. Utskottet finner ingen anledning till någon särskild framställning till regeringen. Den tredje motionen, nr 1656 av herr Nordgren m.fl., som heller icke resulterat i någon reservation, gäller möjligheterna att utnyttja turistanläggningar för konvalescentvård. Utskottet yrkar avslag med hänvisning bl.a. till tidigare riksdagsbehandling och till att regeringen nyligen gett socialdepartementets sjukvårdsdelegation i uppdrag att i samråd med Landstingsförbundet utreda frågan om s.k. hälsocentra. I den moderata partimotionen 1978, som fullföljs i reservationerna nr I och 2, hemställs om avslag på förslaget om inrättande av Sveriges turistråd; herr Regnéll har närmare utvecklat reservanternas resonemang. Motionärerna ifrågasätter bl.a. att bildandet av Sveriges turistråd skulle komma att ge den av departementschefen eftersträvade samordningen och menar att den föreslagna organisationen kommer att leda till byråkrati och centralisering. Utskottsmajoriteten finner emellertid förslagen i propositionen såväl om inrättande av ett Sveriges turistråd som i fråga om de allmänna riktlinjerna för rådets verksamhet vara väl avvägda. Därför tillstyrker utskottet propositionen i denna del och avstyrker motionen. Så till sist något om finansieringen. Rådets resursbehov beräknas i propositionen till 23 milj.kr. Beräkningarna bygger helt på kommitténs förslag. Verksamheten föreslås i propositionen finansierad dels genom statsbidrag, dels genom en logiavgift. Statsbidraget föreslås uppgå till 8 milj.kr., logiavgiften beräknas ge en årlig intäkt av 15 milj.kr. Den del av förslaget som avser logiavgift har skatteutskottet behandlat och avstyrkt, men förklarat sig berett att, om riksdagen beslutar inrätta ett Sveriges turistråd, under hösten ta initiativ till åtgärder som säkerställer finansiering av verksamheten. Näringsutskottet ansluter sig också till propositionens övriga förslag om anslag till Turisttrafikförbundet för andra halvåret 1975 och till Sveriges turistråd för första halvåret 1976, då detta är under uppbyggnad. I sistnämnda del beräknas anslagsbehovet till 6 milj.kr., uppdelat på 4 milj.kr. i anslag och 2 milj.kr. i form av räntebärande lån i avvaktan på att inkomster från logiavgiften skall inflyta. Men med hänsyn till att frågan om formerna för finansiering ännu inte är löst har utskottet ansett att hela det nödvändiga beloppet bör utgå under det föreslagna nya anslaget Sveriges turistråd. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det är i dagarna sex år sedan regeringen tillsatte den senaste turistutredningen. Vissa delar av utredningens betänkande ”Turism och rekreation i Sverige” har legat till grund för propositionen 1975:47 om inrättande av Sveriges turistråd och även för de betänkanden från skatteutskottet och näringsutskottet som vi nu behandlar. Svensk turism har genom åren varit föremål för flera olika utredningar, icke minst när det gäller den organisatoriska uppbyggnaden. Men det är först nu som vårt utredningsarbete lett fram till förslag från regeringens sida. Detta mångåriga utredningsarbete har utgjort en starkt hämmande faktor för turismens utveckling. Som vi framhållit i folkpartimotionen 1980, har detta i sin tur lett till en uppenbar brist på en klart uttalad målsättning för den svenska turistpolitiken och därmed också avsaknad av ett fastlagt handlingsprogram för den statliga satsningen på svensk turism. Mot denna bakgrund hälsar man med tillfredsställelse de nu framlagda förslagen.

Därmed har jag även givit uttryck för min tillfredsställelse över att näringsutskottets majoritet har avvisat moderatmotionen, vari dels yrkas avslag på propositionen, dels yrkas ytterligare nya utredningar. Ett bifall till moderatmotionen skulle bara medföra att vi alltfort under åren framöver skulle sakna såväl målsättning som varje handlingsprogram för den statliga satsningen på svensk turism. I fråga om finansieringen av Svenska turisttrafikförbundets verksamhet under den första halva delen av det kommande budgetåret — dvs. fram till dess att det nya turistrådet träder i funktion den 1 januari 1976 —- tillstyrker näringsutskottet som förut sagts ett oförändrat anslag på drygt 4 milj.kr. I fråga om finansieringen av Sveriges turistråd under uppbyggnadstiden, dvs. under andra halvan av det föreliggande budgetåret, tillstyrker näringsutskottet dels det i propositionen föreslagna beloppet 4 milj.kr., dels att det i propositionen föreslagna lånet om 2 miljoner skall omändras till ett anslag på samma summa. Turistrådet erhåller således sammanlagt 6 milj.kr. under budgetåret. Detta innebär sammantaget ett anslag till turismen på 10 milj.kr. för hela budgetåret, vilket skall jämföras med de ca 7,5 milj.kr. som Svenska turisttrafikförbundet haft i anslag för innevarande budgetår. Sett i jämförelse med propositionens förslag om anslag och beräknade inkomster genom den föreslagna logiavgiften, tillsammans ca 23 milj.kr., innebär utskottets förslag en betydande prutning.

Jag vill naturligtvis hoppas att det är denna kostnadsram skatteutskottet haft som riktpunkt när utskottet uttalat att utskottet under höstsessionen kommer att ta initiativ till åtgärder för att ekonomiskt säkerställa verksamheten. Det skulle självfallet vara värdefullt om skatteutskottets ordförande vill verifiera detta.

Denna positiva skrivning med anledning av vår motion känner vi oss självfallet till freds med, och jag uttalar förhoppningen att det beslut som riksdagens majoritet kommer att fatta skall bli en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet på turismens område. Även om turistnäringen icke någonstans i vårt land kan komma att bli någon huvudnäring är det dock så, att turismen för många områden på exempelvis Gotland och västkusten samt i Värmland, Dalarna och Norrlandslänen utgör en betydelsefull stödnäring. Utan turismen skulle många glesbygdsorter icke kunna få behålla den dagligservice som de i dag har.

Därmed skulle vi få flera glesbygdsproblem. Vårt gemensamma ansvar för turistnäringen får vi inte avsäga oss. I de flesta fall är företagarna inom turismen mindre och medelstora företag, och det indirekta stöd dessa företagare får genom en ökad satsning på turistvärvande åtgärder är säkerligen välkommet. När det gäller dem som inte vill vara med och stödja detta är det nog så att de inte ser skogen för trädens skull. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till såväl skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 21 som näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 34.

Herr talman! Till skatteutskottet har remitterats den del av propositionen som avser handelsministerns förslag om införande av en s.k.- logiavgift om 75 öre för varje övernattning på hotell eller annan anläggning, därmed också campingplatserna. Skatteutskottet har enhälligt avstyrkt detta förslag. Man har i utskottet inte velat vara med om en specialdestinering av denna skatt. Utskottet har inte heller ansett att de som närmast skulle komma att få betala dessa avgifter skulle ha något direkt intresse av den verksamhet som det föreslagna turistrådet skulle komma att bedriva. Men framför allt har utskottet fastnat för de mycket höga administrationskostnaderna, som av riksskatteverket beräknats till 600 000 å 700 000 kr. per år. Utskottet har därför av praktiska skäl avstyrkt förslaget. Vi moderater har emellertid inte kunnat ställa oss bakom det löfte som skatteutskottet avger i de sista meningarna i betänkandet, där utskottet säger att om det blir så att riksdagen beslutar om inrättande av ett turistråd, så är utskottet berett att under hösten ta initiativ till åtgärder som ekonomiskt kommer att säkerställa finansieringen. Utskottet ger med andra ord ett löfte om att man under hösten kommer att framlägga ett förslag om införande av en ny avgift eller en ny beskattningsform, och det har vi moderater inte kunnat vara med om, alldenstund vi i en motion yrkat avslag på förslaget om inrättande av Sveriges turistråd. Det betyder emellertid inte att vi därmed inte skulle ha förståelse för de bakomliggande problemen, utan att vi har ansett att frågan bör utredas ytterligare. Vi har från vårt håll tidigare under många år yrkat på tillgodoseendet av turistnäringens intressen genom att vi har yrkat bifall till och även krävt höjningar av de anslag som tidigare utgått till turistfrämjandet.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

Herr talman! Jag har ingenting att tillägga utöver vad herr Magnusson i Borås har sagt när det gäller skälen till att skatteutskottet har avstyrkt den s.k. bäddavgiften. Däremot har skatteutskottet inte ansett — givetvis med rätta — att det legat inom dess kompetensområde att ta någon ställning till frågan, huruvida detta turistråd skulle inrättas eller inte. Men om nu riksdagen beslutar sig för att inrätta ett Sveriges turistråd — och det finns enligt vad jag kan förstå en kraftig majoritet för den åsikten — bör givetvis dess verksamhet finansieras på något sätt. Därom är skatteutskottet också enigt, men givetvis bara till den del som reservationen inte omfattar. Skatteutskottet anser att om man beslutar sig för att inrätta någonting som drar kostnader, bör dessa kostnader också kunna på något sätt finansieras. Detta bör inte bara ske genom att man lånar upp dessa pengar, utan skatteutskottet har flera gånger tidigare uttalat att staten bör finansiera sina utgifter på annat sätt än genom upplåning.

De sammanlagda kostnaderna för detta ändamål beräknas uppgå till sammanlagt 23 milj.kr., varav man nu har tänkt finansiera en del av verksamheten med ett statsbidrag på 8 milj.kr. Vi har därvid tänkt oss att föreslå ytterligare skatteåtgärder, som skulle inbringa 15 milj.kr. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Det är bara två anmärkningar som jag vill göra till diskussionen kring detta ärende. Vi som arbetat med de här problemen har glatt oss åt den stora samstämmigheten i de båda utskott som har behandlat dessa frågor — även om det ibland kanske har funnits vissa saker som man inte varit helt glad åt, har man ändå inte tyckt att det spelat så förfärligt stor roll. Den första sak jag skall beröra — och den som är grunden till att man har föreslagit en ny organisation — är kommunernas starka engagemang i rekreationsoch turistlivet. Det har i praktiken blivit så, att kommunerna har övertagit huvuddelen av den verksamhet som bedrivs på detta område; de står för anläggningarna och ansvarar för de pengar som används i marknadsföringen av anläggningarna.

Detta var från början helt privatfinansierat, vilket också syns på besättningen av styrelse och andra funktioner. Svenska turisttrafikförbundet är i dag till 95 96 statsfinansierat, och 5 KH kommer från de privata intressenter som har dominerat förbundet. Därmed menar jag inte att de har utövat någon hård styrning; min erfarenhet är att samarbetet mellan näringen och statens representanter har varit utomordentligt gott. Det har riktats kritik — och på sätt och vis med rätta — mot utredningsarbetet för att man inte gick ett steg vidare och utöver den nya statliga organisationen även tog upp den regionala organisationen och huvudmannaskapet för den. Men det finns, som de ärade kollegerna i kammaren vet, vissa ting som en statlig utredning alltid drar sig för att ge sig på. Det var fallet även med denna utredning. Den sade sig: Vi skall i en statlig utredning inte berätta för kommunerna hur de skall hantera sin verksamhet. Samtidigt var vi naturligtvis utomordentligt väl medvetna om att här behöver ske en omorganisation så att vi kan få den kontaktyta mellan central, regional och lokal organisation som fattas f.n.

Detta var det ena jag ville säga.

Det gläder mig att man på det sättet kommer ifrån den trista situation som Svenska turisttrafikförbundet i dag befinner sig i, dvs. att ha goda förutsättningar att arbeta med en bra personalstab men sakna kooperativa medel. Jag tackar alltså för det löfte som har ställts ut. Jag skall inte polemisera mot logiavgiften — jag har självfallet en annan uppfattning än skatteutskottet — men jag vill göra ett påpekande. Det sägs i motiveringen för avstyrkandet att huvuddelen av Hotelloch res: taurantförbundets intressenter i ganska ampra skrivelser har avstyrkt var je form av beskattning av deras verksamhet eller av avgiftsbeläggning. Förbundet säger att Sveriges turistråd ingenting kan göra för att främja dess verksamhet. Ett eko av det kommer fram även här. Det är en annan typ av resande som besöker de hotellen — det är personer på tjänsteresor, det är konferensdeltagare. Turismen spelar enligt förbundets mening inte någon nämnvärd roll. Det är egentligen ganska trist både att läsa och att höra detta. Vill man inte se de tecken i skyn som redan i praktiken vållar bekymmer för näringen och sett framåt kommer att ge denna bit av näringen stora bekymmer är det ledsamt. För det första har de förbättrade kommunikationerna inom landet — de fysiska förflyttningarna med flyg, med tåg — skapat förutsättningar för att sammanträffanden utan övernattning kan ske i mycket större utsträckning nu än tidigare. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta i och med breddningen och utökningen av flyget. För det andra — och det tror jag är ännu viktigare - kommer den nya typen av kommunikationer att ersätta mycket av det sedvanliga. I förra veckan hade vi här i huset en intressant företeelse när den svenske statsministern i bildtelefon hade en överläggning med sin kollega på andra sidan jordklotet — jag vill minnas det var i Australien. Redan nu ställer televerket i Sverige upp och säger: Vi kan ordna en konferens för er som sitter i Göteborg, i Malmö och i Stockholm, och ni kan föra ett samtal som om ni vore i samma rum. Det enda ni inte kan göra är att skaka hand med varandra, men i övrigt blir det ett sammanträde av sedvanlig typ; ni både ser och hör varandra. Jag är alldeles övertygad om att när det här systemet utvecklats litet till kommer det att ersätta många av de konferenser som nu hålls och som leder till den beläggning som man talar om såsom det normala i den här typen av hotell.

Får jag, herr talman, säga att mot den bakgrunden tar jag inte vare sig det som sagts här i dag eller det som står i Sveriges hotelloch restaurangförbunds i näringsutskottets betänkande återgivna skrivelse på allvar. Jag antar i stället att de första uppgifterna som den nya organisationen får med en till visshet gränsande sannolikhet är att se till att skapa bättre ekonomi för den organisations medlemmar som velat avslå hela den här nyorganisationen.

Herr talman! Flera motioner till årets riksdag tar upp hemslöjdens situation ur olika synvinklar. Motionernas antal och även den behandling de fått av riksdagen återspeglar ett växande intresse för hemslöjd. Enligt min mening är motionerna också ett klart belägg för att man på olika håll efterlyser ett vidgat samhälleligt engagemang för att slå vakt om hemslöjdens roll i svenskt kulturliv och skapa förutsättningar för att hemslöjden också i framtiden skall kunna utvecklas i enlighet med sina traditioner. Tidigare i vår har jordbruksutskottet på ett positivt sätt besvarat motionskrav om stöd till husbehovsodling av lin. Även i dag, då vi har att behandla ett betänkande från näringsutskottet, går man motionskraven en bra bit till mötes. Det är angeläget enligt min mening att vi uppmärksammar de svårigheter hemslöjden i dag brottas med. Det är ett samhällsintresse att bistå hemslöjden inte minst i de kulturella och sociala uppgifterna och att understödja en kvalitativt högtstående produktion. I dag får hemslöjden i huvudsak själv genom försäljningsverksamheten skrapa ihop pengar till detta. Bristen på resurser innebär att hemslöjden får trappa ner kvalitetskraven, kvalitetsprodukterna hotas alltmer att trängas undan av prylar, och den konstnärliga förnyelsen och vidareutvecklingen av slöjdartraditionerna eftersätts. Samhällets stöd är otillräckligt, det tryggar inte hemslöjdens utvecklingsmöjligheter, och följden är att hemslöjdens villkor starkt skiftar från en del av landet till en annan och från en hemslöjdsförening till en annan. Visserligen är det glädjande att en rad hemslöjdsföreningar under senare år tagit sig ur akuta ekonomiska kriser och att omsättningssiffrorna ökar, men alla problem är därmed långt ifrån lösta. Det statliga stödet till hemslöjden uppgår inte till mer än drygt 1,2 milj.kr. innevarande år, varav den helt övervägande delen går till länshemslöjdskonsulentverksamheten. De pengarna förslår naturligtvis inte alls långt. Jag har den uppfattningen att vi har anledning att se över formerna för och omfattningen av statens stöd och söka bygga upp ett bredare och effektivare stöd till hemslöjden framöver. I år liksom föregående år föreslår näringsutskottet med anledning av centermotioner en uppräkning av anslaget till främjande av hemslöjden. Jag finner det värdefullt att man i utskottet har gjort på detta sätt och ökat på anslaget även om det inte rör sig om några stora belopp. Inte minst är det värdefullt som en meningsyttring från utskottets sida om hur man ser på anslagsutvecklingen och som en pekpinne för kommande budgetpropositioner. I motionen 1607 från ett antal centerpartister har vi begärt att det skall utarbetas en plan för att förstärkning av den nuvarande hemslöjdskonsulentverksamheten och hemslöjdens resurser för rådgivning och utvecklingsarbete. Med hänsyn till den kartläggning av konsulenternas arbetssituation som f.n. pågår inom industriverket har inte utskottet velat bifalla motionskravet. Utskottet framhåller att undersökningen skall ligga till grund för förslag om den framtida konsulentverksamheten. Jag vill för min del betona nödvändigheten av att denna basorganisation för hemslöjden byggs ut och att behovet av fortbildning och vidareutbildning uppmärksammas. Hemslöjden behöver vidare få stöd till rådgivning och utvecklingsarbete i andra och friare former än den nuvarande konsulentorganisationen, ett stöd som t.ex. mer kan inriktas på de speciella behov som finns inom olika slöjdområden. Jag vill dessutom peka på att hemslöjdsutredningens förslag från 1967 om en väsentligt utbyggd kapacitet för expertrådgivning på det centrala planet ännu inte förverkligats. Det är min fasta förhoppning att industriverkets arbete skall leda fram till förslag som kan tillgodose de behov jag här berört. Hemslöjdens livsnerv är i hög grad det kunnande, den handaskicklighet och det nyskapande som finns ute bland slöjdarna och alla andra grupper som hemslöjden når ut till. Det är nödvändigt att samhällets stöd mer än hittills kommer att präglas av en insikt om detta. Låt mig sist och slutligen, så här i vårriksdagens sista jäktade minuter, helt kort beröra den viktigaste frågan i näringsutskottets betänkande nr 32. Det gäller Sätergläntan, hemslöjdens kursgård i Insjön. I motionen 1607 och även i motionen 1681 av herr Turesson krävs initiativ för att säkerställa en fortsatt kursverksamhet vid skolan. Skolan är unik både i fråga om kursverksamhetens kvalitet och i fråga om kombinationen av aktiviteter. Skolan uppfattas allmänt som en samlande och stimulerande tillgång för hemslöjd och slöjdare i hela landet. Sätergläntan är också känd långt utanför landets gränser. Sedan en tid tillbaka befinner sig skolan i en mycket trängd ekonomisk situation och hotas av nedläggning. De ökade insatser som gjorts från olika håll för att förbättra ekonomin har bara tillfälligt skapat ett rådrum. Svårigheterna sammanhänger naturligtvis med att det rör sig om en enskild skola med allt vad detta vanligtvis innebär i fråga om möjligheter till statsunderstöd. Näringsutskottet framhåller nu att verksamheten vid Sätergläntan står på en hög nivå och fyller en viktig uppgift och vidare att det är angeläget att verksamheten kan fortsätta. Utskottet berör också något vilka vägar man kan gå för att öka det statliga stödet. Utskottets mening är således i klarspråk att Sätergläntan skall räddas ur den akuta besvärliga situation skolan befinner sig i och att man från statens sida aktivt skall medverka till detta. Det är ett glädjande besked till alla de människor i vårt land som vill värna om vår hemslöjd. Jag förutsätter att riksdagens beslut i dag kommer att följas av snara överläggningar mellan alla berörda parter om Sätergläntans framtid och hur den bäst skall tryggas. Sätergläntan intar en särställning som både stat, landsting, kommun och naturligtvis hemslöjden själv har all anledning att slå vakt om. Som motionär är jag naturligtvis tacksam över att ett enigt näringsutskott intar denna ståndpunkt; jag vill också säga att man på den stämma som hållits i dagarna med Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund uppmärksammat och välkomnat utskottets positiva hållning. Jag har mot denna bakgrund, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är tydligt och klart att det är många som är intresserade av hemslöjden och dess roll i svensk kultur. Det finns i dag ingen anledning för mig att ta upp en debatt i detta ärende. Jag kan dela fröken Eliassons syn på hemslöjdens roll i svenskt kulturliv. Jag har uppfattat fröken Eliassons inlägg här så att hon är i varje fall relativt nöjd med utskottets skrivning och ställningstagande, och det har ju faktiskt både hon och övriga motionärer anledning att vara. Det är inte alltid man får sina motioner så väl tillgodosedda. Utskottet är enigt i sitt betänkande, och jag tycker personligen att frågorna omkring hemslöjden, dess verksamhet och betydelse för vårt land har fallit ordentligt framåt. Det bevisas också av utskottets mening att hemslöjdens roll i vårt samhälle är väsentlig. Jag tror att man kommer att se positivt på dessa frågor. Jag vill med detta korta inlägg yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För första gången har riksdagen i år att ta ställning till en redovisning för verksamheten inom allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse. Redovisningen kom sent fram. Utskottet uttalar önskemålet att regeringen under kommande år skall finna en form för att informera riksdagen på ett tidigare stadium. Beträffande resultatet av fjärde fondstyrelsens aktieköp under 1974 noterar utskottet att deklarationsvärdet vid årets slut i alla fall utom ett var lägre än anskaffningsvärdet. För oss moderater är det intressant att se att fjärde fondstyrelsen i ett fall skaffat sig mer än 5 946 av ett bolags aktier. Det rör sig om AGA, där fondstyrelsens innehav uppgår till ungefär 6 96. Med stöd av sitt innehav satte fjärde fondstyrelsen häromdagen in en ledamot i AGA:s styrelse, närmare bestämt fondens 23 ordförande, vilket kanske inte helt var vad man tänkt sig beträffande vilken kategori som via fjärde fondstyrelsens aktieinnehav skulle kunna räkna med styrelserepresentation. Att fjärde fondstyrelsen redan nu, trots att verksamheten varit av begränsad omfattning, uppnått ett innehav av mer än 5 96 av aktierna i ett företag ger anledning att på nytt diskutera huruvida inte ett så stort inflytande leder till maktkoncentration i det allmännas hand. Detta bör undersökas, menar vi från moderat håll, lämpligen genom 1968 års kapitalmarknadsutredning. Det är innebörden i reservationen 1 av herr Hovhammar och mig, till vilken jag ber att få yrka bifall. Vi är nog litet förvånade över att centerns och folkpartiets utskottsledamöter begränsat sig till att avge särskilda yttranden och inte anslutit sig till reservationen. I avvaktan på sådan utredning anser vi på moderat håll att femprocentsspärren bör gälla.

Herr talman! Statlig investeringspolitik kan föras utifrån två olika utgångspunkter. Den ena är att man utgår från en strävan att förändra maktförhållandena till de arbetandes fördel och att bryta de stora finansgruppernas inflytande. Den andra är att man vill bidra till att stabilisera den rådande maktstrukturen och ge dess företrädare stöd i deras utvecklingspolitik. Det är uppenbart att fjärde AP-fonden helt är inriktad på den senare linjen. Detta antyddes redan när fonden bildades. Socialdemokraterna var då överens med det största borgerliga partiet — och folkpartiet anslöt sig till den linjen bara några månader senare —- om den huvudsakliga uppläggningen. Även topprepresentanter för storföretagen har uttryckt sin uppskattning av de stödmöjligheter som fonden erbjuder. I förbigående sagt är det något patetiskt när moderaterna tror att de för det s.k. fria näringslivets talan när de är emot den här typen av investeringar. Det är inte så att storkapitalets företrädare har någonting emot det, tvärtom. Det är också något patetiskt när man tycker att 5 96 aktieinnehav är ett uttryck för maktkoncentration, men 80 96 aktieinnehav i Wallenbergstiftelsernas hand inte är maktkoncentration. Vpk har i det här sammanhanget hävdat den motsatta linjen. Vi har menat att någon förändring av maktförhållandena inte kunde påräknas så länge aktieköpen totalt var betydligt mindre än ett enda års tillväxt av det samlade börskapitalet. Vi har också hävdat, att medlen borde användas företrädesvis för att utveckla industrier och produkter, vilka var socialt angelägna men som storfinansen var ointresserad av. Detta hade givit de bästa långsiktiga sysselsättningseffekterna. Det hade också kunnat skapa en växande sektor inom ekonomin vars utveckling inte var bunden vid storfinansintressena. Nackdelarna med det nuvarande sättet att använda fjärde fondens medel är, som vi ser det, främst följande: 1. Man har köpt och kommer att köpa poster, som representerar un = Nr 99 derordnade delar av varje enskilt storföretag. Staten och löntagarna står Lördagen den alltså till tjänst med riskkapital, som behärskas av majoritetsintresset 31 maj 1975 i storföretagen. Fjärde fonden får en aktieportfölj, vars röstvärde ligger under vad en privat storaktieägare åtnjuter för motsvarande investering. — Allmänna pensions 2. Genom att underordna satsningarna under rådande företagsstruktur — fondens fjärde kan man aldrig påverka företagens investeringspolitik eller produktut = fondstyrelses veckling. Man kan heller inte — vilket är betydelsefullt — påverka föverksamhet retagens investeringar regionalt. 3. Fondmedlen ger privatföretagen ökat riskkapital. Men den vinst och den uppbyggnad fondmedlen är med och skapar har staten och de arbetande ingen kontroll över. Man kan t.ex. aldrig hindra, att vinsten genom olika dispositioner förs över till helt andra delar av en stor privat koncern och används för helt andra ändamål än vad de arbetande och eventuellt fondstyrelsen tänkt sig. 4. Man har ingen kontroll över att de vinster fondmedlen hjälpt till att skapa inte förs ut över landets gränser. De intäkter som blivit följden av en statlig investering kan mycket väl hamna i filialföretag i Brasilien, inom EG-området eller i Sydafrika. Löntagarna får slussa in sina pengar i företaget men kan få uppleva att i stället för att säkra sin egen sysselsättning får de bara bidra till att anställa fler svältavlönade människor i Säo Paolo eller i Johannesburg. Vpk kan inte godkänna en sådan användning av pengar som de arbetande människorna har tjänat in. Vpk förordar att fondmedlen används för att bygga upp nya industrier eller skaffa ett dominerande inflytande i vissa av de nuvarande. Det skulle möjliggöra ett verkligt grepp på den långsiktiga investeringsutvecklingen inom industrin. Det skulle möjliggöra en produktutveckling, som inte bara styrdes av storfinansoch reklamintressena. Det skulle möjliggöra en ändrad maktstruktur och möjligheter till reellt inflytande för de arbetande. Deras skapande förmåga och deras ansvar skulle komma fram. De patriarkaliska och halvmilitära befälsoch maktformerna i näringslivet skulle då få konkurrens av en växande sektor med ett delvis alternativt ekonomiskt tänkande och med början till arbetarstyrda företag. Det skulle möjliggöra en utvecklingsplanering på längre sikt inom industrin. Det skulle möjliggöra en medveten regionalpolitik. Herr talman! I en tid när de borgerliga krafterna är starka nog att 1.0. m. med lottens hjälp få stora delar av regeringens finansplan underkänd — då hade det varit bra om de båda arbetarpartierna hade kunnat enas om en sådan politik för fjärde AP-fonden som jag här skisserat. Med klassamarbete blir fonden storfinansens förlängda arm. Med arbetarpolitik blir den en spjutspets mot fåtalsmakten och för arbetarstyret. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen, dvs. reservationen 3.
Herr talman! Jag föreställer mig att riksdagsledamöterna håller mig 25 räkning för att jag inte på nytt tar upp en stor debatt om AP-fondsmedlens placering; vi har ju haft många och intensiva sådana här i kammaren. Jag skall nöja mig med några små kommentarer till vad som har sagts. Det finns två typer av reservationer i det här sammanhanget. Den ena typen kommer från moderat håll och den andra från vpk. Man kan väl tycka att de tar ut varandra, att vi kommer till ett nolläge eftersom de går åt var sitt håll, men jag skall inte spinna på det temat utan i stället ta upp några detaljer. Vad utskottet säger om den redovisning som årligen skall lämnas till riksdagen innebär en viss ändring av det beslut vi tog i fjol. Enligt det beslutet skulle redovisning lämnas i samband med budgetpropositionen, men utskottet finner att detta är ogörligt, eftersom räkenskaperna inte ser ut på det sättet att det är praktiskt möjligt. Vi rekommenderar ändå att regeringen söker möjligheter att ge redovisningen tidigare under våren i stället för i samband med kompletteringspropositionen, som nu har varit fallet. Detta är utskottet enigt om. Jag vill sedan kommentera de moderatas reservationer, som är av två olika slag. I den ena reservationen begär man att det skall uppdras åt kapitalmarknadsutredningen att göra en undersökning av hur fondens placeringar hittills har påverkat det svenska näringslivet. Det är 230 miljoner som placeras till nyår och som den här redovisningen alltså gäller. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det svenska kapitalistiska samhället skakas i sina grundvalar av de 230 miljonerna. De kan knappast ha haft något egentligt inflytande på den svenska aktiemarknaden och det svenska näringslivet, och därför anser vi inte att man behöver göra en sådan utredning. Den andra reservationen gäller det gamla stridsämnet hur stor del av aktierna i varje enskilt företag som AP-fonderna skall få köpa upp. Här yrkas på en begränsning till 5 96. Till detta vill jag bara göra en enda liten kommentar. Moderaterna borde vara lika medvetna som vi andra om att det i dag finns ett enormt behov av investeringskapital i det här landet. Vi behöver investera mer, vi skall investera oss ur en dålig utrikeshandelsbalans. Varje krona som finns att investera är värdefull. Trots detta reser moderaterna ett oerhört motstånd mot de anställdas pengar. — O nej, det får inte bli för mycket av dem i näringslivet, och framför allt får inte AP-fonderna äga mer än 5 96! Jag kan upprepa vad jag har sagt så många gånger i den här talarstolen: För det svenska privatkapitalistiska näringslivet är t.ex. multinationella pengar eller privatägda pengar inte farliga. De är bra att ha för att investera. Men se de anställdas pengar samlade i aktiefonderna, de är farliga! Dem måste man hålla kort, de får inte bli för dominerande i det här sammanhanget. Jag har nu som förut oerhört svårt att förstå en sådan doktrinär inställning, där sunda förnuftet får vika för vissa teser som man har i sitt program. Utskottet yrkar alltså avslag på motionsförslaget och menar att vi bör kunna låta fonden köpa det antal aktier som den själv bedömer vara vettigt. Nr 99 Vpk kräver i sin reservation att pengarna skall användas på ett helt Lördagen den annat sätt. Man säger: ”För att det skall skapas varaktig sysselsättning 31 maj 1975 och makt åt de anställda i företagen krävs ett program för direkt tillväxtfrämjande produktionsinvesteringar i form av nya statliga företag — Allmänna peneller i varje fall företag där ett dominerande statligt inflytande kan upp = sionsfondens fjärde nås.” fondstyrelses Jag kan hålla med om den satsen. Jag tror också att vi från samhällets — verksamhet sida måste gå in mycket mera och planera för utveckling av vissa sektorer där samhället har inflytande. Vi är redan i gång med det. Men att begära att de här pengarna skall förbehållas det ändamålet är ju att vända på hela tanken bakom AP-fondsmedlen. Man skulle kunna använda dem för att gå in i företag som redan finns, som behöver stagas upp, som kanske står inför nedläggningshot. De statliga företagens pengar kan ju skaffas på annat sätt. Det som finns i AP-fonderna är inte de enda pengarna. : Beträffande de 500 milj.kr. vi har i dag kan man nämna en sådan investering som i Stålverk 80. Även om fonden hade använt alla sina pengar till den investeringen, så är det fråga om 500 milj.kr. i en summa på 5 500 miljoner. Då får det lov att vara väsentligt mer pengar. Det finns, herr Jörn Svensson, i statuterna ingenting som förbjuder AP-fonden att också satsa pengar i statliga företag, men jag tror inte att man skall haussa upp detta. Alt vi behöver mer planering, att vi behöver veta hur vår utveckling skall se ut framöver, det kan jag hålla med om. Däremot kan jag inte vara med om att vi nu skulle fatta ett sådant beslut som det här är fråga om. Sedan sägs det också att man skulle besluta att rösträtten för de anställda i de företag där pengarna används skall vara minst 50 96. Jag har ett minne av att när vi beslöt om detta i fjol, sades det att rösträtten i största utsträckning bör utövas av de anställda — alltså närmare 100 96. Enligt vad jag har kunnat följa av redovisningen för vad som har skett vid de bolagsstämmor som har hållits där AP-fonden har köpt aktier, har representationen från de anställda varit större än 50 96. Jag tror inte att vi skall gå tillbaka till det blygsamma önskemålet om 50 96 utan att vi skall behålla den princip som finns f. n.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
Herr talman! Jag vill bekräfta vad herr Svanberg sade nu senast beträffande rösträtten vid några av de mer betydelsefulla bolagsstämmorna. För att det inte skall föreligga något missförstånd vill jag — i anledning av vad herr Regnéll inledningsvis anförde — säga att fjärde AP-fondens årsredovisning är daterad den 23 januari och revisionsberättelsen den 4 februari. När herr Regnéll menar att man har fått årsredovisningen 21 med försening, så måste han väl mena att regeringen överlämnat den till riksdagen sent. Jag har därför velat erinra om när årsredovisningen förelåg från fondstyrelsen. Sedan är det alldeles klart att det är orimligt att tänka sig att fjärde fondstyrelsen skall kunna avlämna en årsredovisning så att den kan finnas redovisad i budgetpropositionen. Budgetpropositionen fastställs före årsskiftet, och för AP-fonden, liksom alla andra fonder, sker ju revisionen under januari månad. Man kan ju framställa önskemålet att riksdagen skulle få ta ställning till detta någon eller några veckor tidigare. Jag vet ändå inte precis vad det skulle innebära i fråga om ändrad behandling. Det som näringsutskottet föreslog i fjol — och som riksdagen godkände — var ju att fjärde fondstyrelsen varje år skulle lämna en årsredovisning, att man på det sättet skulle ge riksdagen möjlighet att få insyn i fondens verksamhet.

Herr talman! I förbigående vill jag säga att frågan om vilken andel av fondaktierna som de anställda skall rösta för är skäligen likgiltig när posterna är så små. Den är framför allt likgiltig när man medvetet inriktar sig på att köpa aktier som kostar mycket men som ger ett reducerat röstvärde — såsom diskuterades exempelvis i Volvo. Det är, menar vi, en felaktig linje. Man skall försöka få ut maximalt röstvärde när man så kan. Ingvar Svanberg för ett resonemang som innebär att vpk-reservationen och moderatreservationen ungefär tar ut varandra. De kommer från motsatta håll med sin kritik, och så får vi ett nolläge. Jag vet inte vad det är han karakteriserar som noll och nolläge — om det är fjärde fondstyrelsen, sig själv eller regeringspolitiken, men det får han väl utreda själv. Men jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till Ingvar Svanberg: Vilken sorts filosofi har ni i grunden? Det har jag aldrig lyckats få klarhet i. Ni upplever här uppenbarligen ett dilemma. Å ena sidan är ni angelägna att försäkra de borgerliga om att här är det inte alls fråga om att störa den kapitalistiska maktstrukturen, men å andra sidan talar ni i så många andra sammanhang om hur betydelsefullt det är att de arbetandes inflytande stärks. Då är frågan: Vilken av de filosofier som ni har vid olika tillfällen, för olika behov och inför olika intressegrupper skulle ni i grunden vilja se genomförd? Är ni samarbetspolitiker i förhållande till de borgerliga eller är ni arbetarpolitiker? Är ni för att storföretagen skall få pengar från fjärde AP-fonden, som löntagarna då har betalat in, för att kunna använda dem för verksamheter varav vinsten sedan fritt skall kunna föras ut till Säo Paulo eller Johannesburg eller var det svenska storkapitalet nu behagar söka de stora profiterna? Man söker ju med förkärlek dem i Brasilien, Sydafrika och liknande länder. Är det er linje, tycker ni att det är någonting som man bör befrämja, eller menar ni att man i stället borde syfta till att försöka dämpa och bekämpa den typen av tendenser, den typen av maktutövning? Tycker Nr 99 ni det senare borde ni åtminstone kunna medge att det ligger någonting Lördagen den i vad vpk säger här och att den linje som vi företräder ändå principiellt 31 maj 1975 sett är den riktiga linjen. Välj någon gång klart och öppet inför Sveriges arbetare mellan sam — Allmänna pensions

Herr talman! Jag ber att få återkomma därför att det av senare talare framförts några synpunkter som jag tycker bör kommenteras. Jag vill påpeka för herr Ekström att vad jag sade beträffande önskvärdheten av tidigare redovisning till kammaren var inte något önskemål som jag är ensam om, utan det är en formulering som återfinns i utskottets betänkande och som vi alla står bakom. När det gäller herr Ekströms uttalande om svårigheterna att få fram uppgifterna redan till budgetpropositionen vill jag framhålla att vi i utskottsbetänkandet just påpekat detta. Vi har också sagt att uppgifterna kommer vid en alltför sen tidpunkt om de presenteras i kompletteringspropositionen. Därför hoppas vi att regeringen skall finna en form för att lämna en redovisning mellan dessa båda stationer — det tidiga dokument som vi får vid sessionens början och det sena dokument som vi får när vi är beredda att bryta upp. Jag är övertygad om att regeringen kommer att kunna tillmötesgå utskottets —- jag understryker det på nytt — samlade önskemål när det gäller ett sådant mellanläge. Det är inte något som vi från moderat håll har varit ensamma om. Utskottets ordförande gick in på de båda reservationer som vi moderater avlämnat. Han tyckte att de 230 miljoner som har disponerats hittills för aktieköp ger en så begränsad erfarenhet att det var för tidigt att anmoda kapitalmarknadsutredningen att se på saken. Ja, för tidigt sade väl ordföranden egentligen inte, för det skulle ju innebära ett löfte om att man i fortsättningen vore intresserad av en sådan granskning, och det är man tydligen inte. Mot det skulle jag vilja invända, att anmodar kammaren nu regeringen att ge kapitalmarknadsutredningen ett sådant här uppdrag, så har väl, innan något blir gjort, nya placeringar hunnit ske genom fjärde fondstyrelsen, så att det belopp som skall granskas och följderna av placeringarna har fått större dimensioner än vad fallet är i dag. Kapitalmarknadsutredningen har suttit sedan 1968. Den forsar inte fram med någon så hög hastighet. Mera köp torde ha kommit till stånd genom fjärde fondstyrelsen, innan kapitalmarknadsutredningen tar sig an med det uppdrag som vi förordar. Sedan också en kommentar till vad utskottets ordförande sade beträffande vårt förnyade önskemål att begränsa investeringarna i ett och samma bolag till de 5 procenten och över huvud taget om vår inställning till aktieköp. Vi är fortfarande skeptiska till aktieköpen. Vi anser att både principiella 29 och praktiska skäl talar emot dem. Man skall naturligtvis inte dra några erfarenheter av bara ett års resultat, men det är väl inte säkert att alla intressenter i sammanhanget är så glada över de placeringar som gjorts. Jag citerade också ur det eniga utskottets formuleringar det beskedet att fonden har tappat pengar på börsutvecklingen under den tid som det här gäller. Det är ingenting som man har anledning konstatera med någon sorts skadeglädje. Det ligger i verksamhetens natur när man är aktieköpare och placerare att det ibland går upp och ibland ner. Och utvecklingen från den tid då man köpte aktierna och fram till årsskiftet —- som är den kontrollstation vi har intresserat oss för — har varit negativ. Man har tappat pengar, och man har haft låg förräntning, medan förhållandet varit annorlunda om man hade köpt obligationer. Då hade man haft en hög förräntning. Obligationer kan ju köpas nu med 9-9,5 96 avkastning att jämföra med den väsentligt lägre avkastning man uppnår genom köp av den sortens aktier som fjärde AP-fonden har engagerat sig för. Detta ger mig också anledning säga några ord om aktieköp kontra obligationsköp. Att köpa obligationer är ju också ett sätt att stödja näringslivet. Obligationskön är som vi vet ganska lång, och AP-fonderna har minskat sina köp av obligationer. Detta innebär att möjligheterna minskar att få fram det kapital som behövs inte minst för att bygga ut produktionsapparaten här hemma med tanke på exporten. Detta underströk både statsministern och herr Burenstam Linder i kammardebatten i går. Men man kan inte göra gällande att fjärde AP-fondens aktieköp —- med undantag för den riktade emissionen till Volvo — har tillfört näringslivet något nytt. Hela det resonemanget är besynnerligt. Om man från ett håll köper aktier på börsen eller annorstädes, vilka tidigare har haft annan innehavare, så tillför man ju inte företaget vars aktier det är fråga om ett enda öre. Det innebär bara att den som säljer får likvida medel i stället för att tidigare ha haft aktier och att den som köper får mindre likvida medel och i stället får aktier i sin hand. Det företag vars aktier köps och säljs får i vanliga fall inte ens något som helst besked om transaktionen, får inte veta att t.ex. 1 000 aktier i bolaget har flyttats över från herr A till fjärde fondstyrelsen — för att här ta ett konkret exempel. Jag finner alltså att det inte har avlossats något som helst grundskott som har minskat betydelsen av reservationerna I och 2, som vi har fogat till förevarande utskottsbetänkande.

Herr talman! Jörn Svensson påstår att socialdemokraterna gör olika uttalanden. Ibland säger vi att vi med dessa aktieköp ingalunda vill störa det svenska kapitalistiska samhället, det försäkrar vi. Och ibland säger vi att med det menar vi en förändring i maktstrukturen. Och så tillägger herr Svensson: Välj någon gång och tala om vem ni vill samarbeta med och hur ni vill ha det; det kräver de svenska arbetarna! Ja, jag skall nu inte ta upp den diskussionen igen med Jörn Svenssons — Nr 99 horribla uppläggning, aftorsom vi aldrig har sagt vad han lägger i vår Lördagen den mun. I stället vill jag säga att de svenska arbetarna kanske skulle vara 31 maj 1975 mera intresserade av att man i det parti som Jörn Svensson företräder talade om vad man vill, om man skall samarbeta och arbeta i vår värld — Allmänna pensionssådan som den ser ut eller om man vill driva något slags luftslottspolitik — fondens fjärde och säga att vi tar ingenting, om vi inte får alltsammans. Vi är bara — fondstyrelses för ett hundraprocentigt övertagande. Vi kan inte samarbeta i övrigt. verksamhet —- Men detta har vi diskuterat så många gånger tidigare att jag inte behöver upprepa det. Utskottets vice ordförande talade om utredningsuppdraget och om hur kapitalmarknaden har påverkats. Han sade att det var vettigt att begränsa fondens aktieinköp till 5 96. Låt mig bara konstatera att moderata samlingspartiet står kvar på samma dogmatiska ståndpunkt som tidigare; man har inte flyttat sig en millimeter. Köp i stället obligationer! sade herr Regnéll. Det är vettigt, för det tillför näringslivet nya pengar till investeringar. Att man köper aktier på börsen för fondmedel ger däremot inte mer pengar till investeringar. Ja, det sista är riktigt, men det förra visar egentligen litet grand av bockfoten. Sätt in pengar i de privata företagen, men akta er för att göra det som aktier, för det kan innebära att ni minskar de andra aktieägarnas inflytande i någon liten mån! — Jag tror att vi kan lämna det resonemanget därhän. Om fonden dessutom går ut och tar hand om riktade nyemissioner, så kan det innebära att man tillför marknaden pengar, menade herr Regnéll. Jag håller med om att pengarna inte betyder någonting på börsen; handeln där innebär bara att man flyttar aktierna mellan olika människor. Men det är följdriktigt att moderaterna säger: Köp obligationer! Låna ut pengar till företagen men inte i form av aktiekapital, för då blir det farligt! Herr Regnéll sade att alla inte är lyckliga och glada och tycker att allt gått bra. Nej, det tror jag inte. Jag är inte speciellt lycklig och glad. Det finns säkerligen detaljer att ändra framöver — det finns mycket att ändra. Men på det hela taget har det väl ändå fungerat. Låt mig emellertid konstatera att det är oerhört små belopp som det hittills varit fråga om. Jag hoppas att aktieköpen för fondmedel på sikt skall innebära större förändringar. Jag är därför inte nu speciellt lycklig och glad. Men vi är ännu bara i början av denna verksamhet. Tack!
Herr talman! Herr Regnéll framhöll som sin mening att alla inte är nöjda och belåtna med den hittillsvarande verksamheten med aktieköp. Fjärde fonden har förlorat pengar, säger herr Regnéll. Men i nästa mening säger herr Regnéll, som den kloke bankman han är, att aktiekurser ju går upp och ned. Det är just vad de gör.

Men jag kan trösta herr Regnéll med att fjärde fondens aktieportfölj för 14 dagar sedan var uppe i ett värde som var tämligen exakt lika med inköpsvärdet, och då har jag även räknat med den riktade emissionen från Volvo.
Herr talman! Som jag sade nyss är jag förvånad över att herr Ekström riktar sin irritation just mot mig. Jag citerade vad som sägs i utskottets betänkande i avsnitt som alla står bakom. Irritationen borde därför närmast riktas mot utskottets ordförande.

Ibland ser man att ett köp varit oförmånligt, och ibland kan man konstatera att det har varit förmånligt. Den som är intresserad av detta har att hålla sig till utskottets text som sådan.
Herr talman! Jag har nu lämnat herr Regnéll en upplysning, som bör vara värdefull även för de övriga av kammarens ledamöter. Därmed hoppas jag att även herr Regnéll är nöjd och belåten för dagen, innan vi skiljs åt från detta riksmöte.

Herr talman! Det hade kanske inte funnits anledning att kommentera tvisten mellan herr Regnéll och herr Ekström, om det inte hade varit för att det i utskottets betänkande står precis de ord som herr Regnéll här citerade. Det är ett konstaterande, ungefär som man säger att det är alldeles givet att 2+2 är 4. Sedan beror det naturligtvis på vilken bedömning man gör - om man läser ut att detta är någonting väldigt farligt och alldeles på tok. Vi har i utskottet menat att det är en fullt naturlig sak att det går till på det sättet på aktiemarknaden, och vi har bara konstaterat att det såg ut så den I januari i år, men läs inte in i detta någon kritik mot AB Volvo! Herr Regnéll vet ju, som han själv säger, hur det är på aktiemarknaden. Jag har bara velat säga detta och vill sluta med uppmaningen: Lägg inte in värderingar i ett sakligt konstaterande!

Herr talman! Vi lever i en tid när människorna i stigande grad ställer frågor — därför att de är kritiska, tvivlande eller osäkra. Det kan gälla frågor som berör världens framtid lika väl som frågor om den personliga existensen. I dag vilar över kammaren de frågor som kommer från tusentals arbetarhem i Göteborg. Vad sker med Eriksberg? Vad skall hända med jobbet i sommar? Vem får gå och vem får stanna? Hur länge räcker nådatiden för dem som får stanna? Arbetarna i Göteborg måste i dag få klara svar på sina frågor. Utskottsbetänkandet lämnar alltför många av frågorna obesvarade. Vi är skyldiga arbetarna bättre besked. Vi vill därför från vpk få en närmare belysning av fem olika avsnitt i varvsfrågan. Den första frågan gäller inställningen till sysselsättningen och i samband därmed synen på varvens allmänna utveckling. Nu säger utskottet, med åberopande av varvskommissionens mening, att sysselsättningen vid Eriksberg måste skäras ner — även om ett statligt övertagande kommer till stånd. Först skall I 500 man få gå. Sedan skall ytterligare 1000 man gå, så att sysselsättningen pressas ner till 3 000. Inte heller denna nivå — på 3 000 — vill man garantera. Den sägs i betänkandet skola gälla bara ”större delen av år 1977”. Men då kommer ju frågan: ... och sedan då? Vad är det sedan för svåra problem som industriministern antyder? Skall det bli total avveckling? Varför säger man då inte klart ut att den risken finns? Oklarheterna hopar sig. Vad som krävs här i kammaren är ett klart besked, så som vpk har efterlyst det, ett besked ifall Eriksberg på sikt är tänkt att få överleva eller ej. Den andra frågan gäller bakgrunden till synen på Eriksbergs framtid. Hur ser man på varvsindustrins långsiktiga utveckling? Och vilken plats ger man Eriksberg däri? Även här är regeringens och utskottets syn minst sagt dubbeltydig. Nu är man både från regeringen och från redarkapitalet mycket noga med att tala om de dystra sjöfartskonjunkturerna. Man understryker hur allvarliga följder för varven som kan komma av en nedgång i sjöfarten. Men varför driver man denna synpunkt så hårt? Varför tar man fram den just på tal om Eriksberg? Det märkliga är nämligen att delrapporten från industristrukturutredningen, SOU 1974:11, redovisar en helt annan syn. Där konstaterar man, att den årliga ökningen i varvsindustrins produktionsvolym 1970-1973 varit 7,8 26, dvs. dubbelt så hög som inom industrin i övrigt. Man säger också i utredningen att varvens inneliggande orderböcker ger vid handen en bestående produktionsökning på 8-10 96 per år t.o.m. år 1978. Arbetsproduktiviteten, som också redovisas, har efter 1960 ökat mera vid varven än inom den övriga industrin. Man räknar vidare i utredningen med en sysselsättningsökning under åren 1973-77 inom hela varvsindustrin på ca 10 46. Då blir frågan: Varför målar man så dystert just nu, när man målade så optimistiskt i utredningen? Varför skall Eriksberg behöva mista så många arbetstillfällen om förutsättningarna inom varvsindustrin som helhet ändå är så pass hyggliga? Varför ger man så helt olika färg åt bedömningarna? Är det möjligen därför att bedömningarna skall passa helt olika politiska syften? Det kanske är så att man just nu vil/ skapa en svart bild av Eriksberg i ett psykologiskt krig som skall gå ut på att söka tvinga arbetarna att acceptera massavskedanden och i sista hand nedläggning. Jag återkommer senare i mitt anförande till denna fråga. Nu kanske det kan sägas att det har inträffat oförutsedda försämringar i läget för varven sedan utredningen kom häromåret. Annulleringarna av tankerbeställningar har som följd av händelserna på oljemarknaden blivit ett avsevärt problem. Det är klart att det är ett problem och blir det än mer ifall t.ex. Suezkanalen öppnas. Men å andra sidan låter det inte helt naturligt att åberopa detta just i fallet Eriksberg. För det första är det ju så — vilket ibland har anförts som kritik mot Eriksberg — att man där har en annan produktionsinriktning, åtminstone delvis, än vid andra storvarv. Man har en mindre tankbåtsbetonad produktion. I så fall borde ju inte just Eriksberg få bära bördan av den överproduktionen på tanktonnage. För det andra: Bedömningarna av Eriksbergs svårigheter har, när de kommit från olika håll, inte speciellt tagit sikte på just dessa mer allmänna förklaringsgrunder som överproduktion på tanktonnage och sjöfartsproblem på grund av oljemarknadens rubbningar. Tvärtom! I Veckans Affärer har verkställande direktören Blennow och f.ö. tidskriften Veckans Affärer själv i en ar. lutande kritik tagit sikte på helt andra huvudförklaringar till Eriksbergs kris — främst valutaförluster. Men man får väl ändå bestämma sig i analysen — vad har varit huvudorsaken till Eriksbergs kris? Svaret på den frågan måste ju i hög grad avgöra synen på Eriksbergs framtid. Om det är så som Blennow säger att huvudorsaken varit valutaförlusterna — ja, då är det ju fråga om en mer renodlad likviditetskris, och med tillräcklig ekonomisk förstärkning blir man då flott och kan arbeta vidare. Men om det är krisen för det stora tonnaget och sjöfartsutvecklingen i allmänhet som ligger bakom som huvudorsak — då kan man ju få en helt annan bedömning. Här råder oklarhet. Och oklarheten ger utrymme för spekulationer om syftena från statens sida. Det undgår nämligen ingen iakttagare —- även om man är lekman — att just sätten från olika håll att teckna problemens bakgrund växlar, beroende på vem man frågar. Eriksbergs ledning trycker ganska hårt just på bankrörelsen och valutatransaktionerna som orsak. Från andra storvarv och från varvskommissionen trycker man vida mer på tankkrisen och sjöfartskonjunkturen. I dagspressens bedömningar, för det tredje, är man i regel avvaktande i fråga om sjöfartskonjunkturen. Dagens Nyheter kommer med den intressanta åsikten att det varit alldeles rätt av Eriksberg att inte som andra varv göra sig så beroende av stora tankers. Jag redovisar bara de här mycket olikartade bedömningarna av bakgrunden till krisen utan att ta ställning till vad som är riktigt eller inte. Men uppenbart är att här är det något som inte stämmer. Bedömningarna växlar, som vi ser, med vilket intresse som ligger bakom dem. Redarkapitalet har en annan bedömning än den lokala Eriksbergsledningen och de ekonomiska skribenterna. Detta är intressant. Arbetarna på Eriksberg har ett självklart intresse: att rädda sysselsättningen. Redarkapitalet, som styr storvarven, har ett annat huvudintresse: att rädda sig självt från en fruktad större kris. Och hur kan det ske? Ett led i en sådan räddningsoperation kan vara att skära ned den samlade svenska varvskapaciteten. Från varvsoch rederihåll har detta f. ö. sagts rakt ut. Det sades bl.a. vid en föredragning i näringsutskottet. Och i så fall, om det är det som redarkapitalet strävar efter, kommer Eriksbergsaffären i ett speciellt ljus. Då kan man alltså överlåta Eriksberg åt staten och låta staten sköta nedskärningen av varvskapaciteten. Då kan man låta tankerkrisens följder gå ut över det varv som varit minst tankerinriktat. Då kan man ta över från de privata storvarvens sida den icke tankerinriktade marknad som Eriksberg har och har haft. Och därmed kommer vi till den tredje frågan: Vilken roll tänker staten spela i Eriksbergsaffären? Staten har en chans att framträda som Eriksbergs räddare. Staten kommer säkert att ge just räddarens bild av sig själv i arbetarnas ögon. Men frågan är om räddaren redan bär bödelsyxan bakom ryggen. Frågan är om det just är statens avsikt att låta Eriksberg bli föremål för den inskränkning i varvskapaciteten som redarkapitalet kräver. Den svävande texten när utskottet kommer in på vad som skall hända i slutet av 1977 ger inget besked. Det är rimligt att kräva besked här i kammaren: Skall staten vara avvecklare eller skall staten vara förnyare? Skall regeringen vara arbetarnas företrädare eller skall den vara redarkapitalets? Den fjärde frågan gäller Eriksbergs förhållande till Lisnavevarvet. Det lär vara så att Eriksberg, om man inte kan uppfylla sitt samarbete med Lisnave, löper risken att få betala stora skadestånd till portugiserna. I utskottsbetänkandet finns antydningsvis sagt, att utfallet av resonemangen med portugiserna kan som en faktor påverka statens engagemang. Vad är meningen med detta? Det kan ju helt krossa Eriksberg. Det öppnar faktiskt, vad jag kan förstå, frestelsen för Tirfing, Eriksbergs nuvarande ägare, att via en konkurs t.ex. komma ifrån förpliktelserna till portu giserna. Det kan bli billigare att offra arbetarna och låta hela företaget falla inom kort, än att ta en dyr uppgörelse med Portugal. Och om portugisernas skadeståndsanspråk är, som det sagts, rättsligt oantastliga i den tänkta situationen, hur kommer ett statsägt Eriksberg att agera? Har man den målsättningen att honorera sina förpliktelser eller söker man också där en manöver för att komma ifrån dem? Jag ställer frågan därför att det i näringsutskottet faktiskt öppet antytts att det senare vore en möjlighet. Den femte frågan, slutligen, blir av sammanfattande natur. Den måste klaras ut för att arbetarna i Göteborg skall få besked. Den berör regeringens långsiktiga syn på varvsindustrin. När man hör signalerna från redarkapitalet, när man hör talet om att skära ner varvskapaciteten, då måste man ställa den frågan. Det talas annars så mycket om nödvändigheten av en samordning av hela planeringen för varvsindustrin. Men frågan gäller i och för sig inte det, utan frågan gäller vilken målsättning som skall ligga i botten för en sådan samordning. Delar regeringen redarkapitalets önskningar och tänker regeringen förespråka en framtida konstruktion av varvsindustrin som går redarkapitalet till handa? Vi skall se bakgrunden när vi tar ställning till redarkapitalets strävan att trappa ner varvsindustrin. Sedan 1955 har den japanska varvsindustrin gått fram som en ångvält över världsmarknaden. Den har gått fram från 10 96 till 50 96 av produktionen i den kapitalistiska världen. Den här i dag 62 96 av inneliggande order, räknat i tonnage. Men trots denna enorma japanska frammarsch har svensk varvsindustri under den här perioden hävdat sig. Den har hela tiden bevarat nästan samma andel, 9-10 96, av produktionen i den kapitalistiska delen av världen. Den har i dag nära 11 94 av orderstocken. Den har naturligtvis på ett olyckligt sätt koncentrerat sig på tankers och export, men den har dock hävdat sig. Den har icke behövt uppleva de svåra bakslag som japanerna har lyckats tillfoga Västtyskland och Storbritannien. I ljuset av den positionen måste man fråga: Skall man då för den svenska varvsindustrins vidkommande göra en reträtt, som skär ner den svenska kapaciteten radikalt? Skall man inrikta sig på massavskedanden? Och skall man lägga ner det varv, som dock har en specialinriktning av delvis annat slag än den som drabbas av rådande läge på tankmarknaden? Vi i vpk menar att det skall man inte. Vi fordrar att arbetarna på Eriksberg och Lindholmen får garanti för sin sysselsättning. Vi accepterar inga massavskedanden. Vi accepterar inte att redarkapitalet skall få bestämma förutsättningarna för Eriksbergs och varsvindustrins framtid. För varvens långsiktiga utveckling måste tas ett politiskt ansvar. Det kräver brytande av redarkapitalets makt, och i väntan på denna målsättning — ett totalt övertagande från statens sida av varvsindustrin — bör en statlig varvsoch rederigrupp bildas. Det är vårt program, som närmare kommer att utvecklas av herr Hallgren i den fortsatta debatten. Vi vet också, att lönekostnader, produktivitet och yrkeskunskap, mer än kanske på många andra håll, bildar ett fundament för varven. Vi vet hur de arbetande vid Eriksberg känner för sitt varv. Om staten tar över — det är också ett krav från vår sida — bör de arbetande därför ges majoritet i styrelsen. Ta i anspråk deras solidaritet och initiativ! Låt dem i ett rekonstruerat Eriksberg aktivt vara med och kämpa med makt att forma en del av sin framtid. Om vi känner varvsarbetarna rätt, så kommer deras gensvar på en offensiv arbetarpolitik av detta slag att överträffa allas förväntningar. Jag yrkar bifall till vpk:s samtliga reservationer.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona talar så vacker om att utskottets främsta mål är att rädda sysselsättningen. Men det förslag som man lägger fram och som man i nästa minut pläderar för här är just vad vi inriktar våra frågor på, för det förslaget går ju ut på avskedanden i stor skala. Det ger icke ens någon garanti för de 3 000 som blir kvar under senare delen av 1977; om det säger man ingenting. Det är just den frågan som måste besvaras, för man kan inte framställa sig som en sysselsättningens räddare när man samtidigt skriver under att massavskedanden är nödvändiga och med en beklagande axelryckning konstaterar att de här tusentals människorna skall få gå. Varför är massavskedanden egentligen nödvändiga? Det var ju inte så, att det inte fanns pengar i Tirfing att sätta in i Eriksberg. Det fanns ju pengar till den stora Incotransinvesteringen i Holland. Då var det ingen brist på pengar. Det har också sagts - som jag nämnde — att förlusterna på valutaspekulationer var en av huvudorsakerna till det svåra läget för Eriksberg. Men då skall man klara ut det och inte anföra helt andra skäl. Det sägs vidare att det har blivit svårigheter genom att redarna har annullerat order på Eriksberg, men det talar ju just för ett statligt rederi — och ett sådant bör ses som ett projekt på längre sikt i det här fallet. Det går inte att göra som herr Bengtsson. Han säger först att ett statligt rederi behöver vi inte syssla med här, för det kan komma till stånd ändå om Statsföretag vill, och i nästa minut konstaterar han att Statsföretag inte vill, för man anser sig inte ha pengar inom sin ram. Då skall givetvis riksdagen och regeringen träda in för att ett statligt rederi skall komma till stånd. Herr Bengtssons bägge argument slår på ett ytterst elegant sätt ihjäl varandra. Sedan använder man affären med Lisnavevarvet som ett argument för att eventuellt inte alls göra någonting. Broströmskoncernen gjorde denna investering under fascisttiden, men under den nuvarande portugisiska regimen, när arbetarna har börjat få mera makt i Portugal, är den inte så intresserad av att fortsätta. Låt Broströmskoncernen bära följderna! Kräv att den tar över ansvaret gentemot portugiserna, för det skall icke Eriksberg och Eriksbergsarbetarna enligt vår mening bära. Till sist, herr Bengtsson: Jag tror att det vore skapande politik i stället för passivitetspolitik att ge de arbetande ett avgörande inflytande i form av styrelserepresentation i Eriksberg. Det skulle vara en satsning på det engagemang och den lojalitet som de känner för sitt företag — icke för Broströmskoncernen och redarkapitalet, men för sin arbetsplats, för varandra, för Göteborg, för varvsindustrin och för landet.

Herr talman! Det är klart, herr Bengtsson i Landskrona, att politiska garantier uttrycker vilja och inte alltid hundraprocentig förmåga — det är jag medveten om. Men vi kräver med vår garanti att ni här i riksdagen och i regeringen skall acceptera den sakbedömning av varvsindustrins förhållanden som t.ex. framförs i industristrukturutredningen, som är en officiell statlig utredning, och att ni icke utan vidare skall acceptera redarkapitalets pessimistiska bedömningar, som för tillfället förs fram och som har ett uppenbart taktiskt syfte. Vi kräver också att ni inte skall låta lura er av det förhållandet att Tirfing har försummat investeringar i Eriksberg, som kanske borde ha varit gjorda, samtidigt som man visat sig ha stora möjligheter till investeringar utomlands. Vi kräver dessutom att ni inte skall gå redarkapitalet till handa genom att ständigt anföra sjöfartskonjunkturen som en orsak till att det måste bli massavskedanden vid Eriksberg, när det dock i helt andra sammanhang och från Eriksbergsledningen själv har sagts att det icke är sjö fartskonjunkturen och icke förhållandena på tankmarknaden som är huvudorsaken utan förlusterna på valutatransaktionerna. Om det är förlusterna på valutatransaktionerna som är orsaken, då ligger ju problemet onekligen till på ett annorlunda sätt. Man måste bestämma sig i analysen för vad som har varit huvudorsaken och handla i enlighet med det. Vi vill också att ni skall ta ställning till den långsiktiga syn som man på statligt håll bör ha på varvsindustrin och dess framtid. Är vi anhängare av den syn som redarkapitalet nu söker pressa fram, nämligen att varvskapaciteten, trots de framgångar som den svenska varvsindustrin kunnat nå i förhållande till den järnhårda japanska konkurrensen under snart 20 år, skall trappas ned? Skall man ge upp den position som man dock har lyckats hävda, i motsats till många andra västerländers varvsindustri, och gå redarkapitalet till mötes genom att trappa ned varvsindustrins samlade kapacitet? Och skall man göra det på ett sådant sätt att just Eriksbergs varv skall få betala följderna, så att det blir så mycket som möjligt över åt de privata storvarv som blir kvar? Det menar vi är felaktigt. Det menar vi är att låta locka sig in på en syn som inte bygger på en självständig bedömning från statens sida utan som alltför osökt accepterar redarkapitalets tillfälliga önskningar. Så kortsiktigt bör vi inte se problemet. Vi bör se det mer ur långsiktig synpunkt, ur landets synpunkt och ur de arbetandes synpunkt.

Herr talman! Den fråga vi i dag diskuterar rör i första hand en kortsiktig lösning på Eriksbergsvarvets akuta finansiella problem. Men man måste ha klart för sig att detta endast är en delfråga, och det har ju också framgått av den tidigare debatten här i dag. Den s.k. 1975 års varvskommission har ju nu ett fortsatt mandat att analysera Eriksbergsvarvets långtidsproblem. Som kommissionen redan observerat är det oundgängligt att i denna analys frågan om Eriksbergsvarvets ställning inom svensk varvsindustri, dvs. hela den svenska varvsindustrins framtida konstruktion och målsättning, kommer upp. Mot denna bakgrund är det minst sagt förbluffande att varvskommissionen fått den sammansättning den nu har. Det förefaller ganska orimligt att två konkurrerande varvschefer skall döma över eller i varje fall framlägga väsentliga synpunkter på ett tredje företag utan att detta företag är företrätt i kommissionen. Göteborgs stad har också utan framgång skriftligen begärt att få utse en representant i kommissionen. När det nu i fortsättningen gäller att granska varvsindustrins totala problem vore det naturligt att tillsätta en på andra grunder sammansatt kommitté. Det är inte första gången som frågan om de svenska varven är uppe till diskussion, däri inbegripet behandling i riksdagen. Vi har tidigare haft kriser i både Uddevallavarvet och Götaverken. Det enda riktiga är också därför att betrakta den nuvarande krisen som ett utslag av de allmänna problem som föreligger beträffande varvsindustrin. Att problemen sedan för olika varv alla haft sin speciella karaktär ändrar inte på detta allmänna omdöme. När man nu diskuterar varvsproblematiken kan det vara lämpligt att dela upp den i två huvudkomponenter: dels varvsrörelsen i mera inskränkt mening — produktion, efterfrågan osv. —, dels en mera finansiell del. Men det är självklart att beröringspunkterna är många och att de som jag närmast skall utveckla också betingar varandra. Den centrala frågan för varvsindustrin är självfallet behovet av tonnage i världen — en fråga som t.ex. herr Svensson i Malmö inte alls gick in på i sin analys. Och när jag säger världen har jag därmed också framhållit i vilken eminent utsträckning varvsindustrin är en internationell företeelse. Det är intressant att titta tillbaka på tidigare utredningar, såväl svenska som utländska, både på den privata och på den offentliga sidan. Bedömningarna av industrins framtid har inom ganska korta tidsintervaller varierat på ett något förbluffande sätt. Ännu så sent som i statsverkspropositionen 1974 konstaterades att det i början av 1973 var klart att den svenska varvsindustrin skulle komma att gå en relativt expansiv tid till mötes. Jag vill tillägga att detta konstaterande gjordes i anslutning till uttalanden från industrins sida. I dag är uppenbarligen läget helt annorlunda. Den utlösande faktorn har varit oljekrisen 1973-1974. Den tidigare optimistiska tron på en ständigt ökad oljekonsumtion och därigenom ökat tonnagebehov har brutits. Till detta kommer vissa andra faktorer av betydelse, t.ex. Nordsjöoljans lägre krav på tonnage. I en japansk utredning har man gjort den pessimistiska analysen, att om den ekonomiska tillväxten i världen stiger med 3 96 per år och om ända upp till 30 96 av inneliggande fartygsbeställningar avbeställs, så behöver det ändå inte beställas ett enda tankfartyg på tio år för att fylla världens oljetransportbehov. Även om denna analys skulle vara väl pessimistisk synes det uppenbart att världens varvsindustri, särskilt i vad gäller tanktonnage, för en överskådlig framtid måste skäras ned betydligt. Det är ett faktum som också herr Svensson i Malmö borde tänka på. För ett land som Sverige, som f.n. svarar för omkring 8 96 av världsproduktionen av tonnage, är det oundgängligt att detta kommer att innebära ofta smärtsamma omställningsprocesser. Vad sedan produktionssidan beträffar uttalas i kommissionens rapport stark kritik mot Eriksbergsvarvets ”låga investeringstakt under ett antal år i motsats till övriga svenska storvarv”. Det framhålls att under den senaste femårsperioden har varvet endast investerat 60 milj.kr. per år, och en stor del av dessa investeringar har avsett den personalsociala sidan. Investeringsprogrammen för produktionsanläggningarna sägs ”knappast anses ha fyllt mer än reinvesteringsbehoven”. Riktigheten och lämpligheten av dessa uttalanden kan av flera skäl sättas i fråga. Under tioårsperioden 1963-1972 var de totala investeringarna i Eriksberg 340 miljoner, i Götaverken 320 miljoner och Kockums 300 miljoner. Under denna långa tidsperiod låg sålunda Eriksbergs investeringar högst av storvarvens. Däremot är det riktigt att investeringarna under de två senaste åren har legat betydligt lägre för Eriksberg än för de två andra här nämnda storvarven. En väsentlig förklaring till detta förhållande är att Eriksbergsvarvet när kravet på allt större fartyg blev aktuellt inte byggde ut sin stålkapacitet, dvs. sin kapacitet att bygga fartygsskrov, för att på egen hand kunna genomföra sådana skeppsbyggnadsprojekt. Man föredrog att teckna långstidskontrakt med portugisiska varv, som tillverkade hela skrov eller delar därav. Dessa skrov transporterades sedan till Eriksberg, där sammansättning och utrustning vidtog. Hade man i stället företagit de mångmiljoninvesteringar i Eriksbergsvarvet som en motsvarande utbyggnad där krävt, så hade man visserligen fått en gynnsammare investeringsstatistik, men varvets finansiella ställning skulle i dag ha varit väsentligt sämre och arbetslöshetsspöket omfattat betydligt fler människor. Jag tror att det vore mer berättigat att lyckönska Eriksberg till den gjorda bedömningen -— eller i varje fall till den faktiska händelseutvecklingen - än att rikta kritik mot den. » Sedan kanske man för ordningens skull skall nämna att s.k. produktionsinvesteringar inte automatiskt ger ett högre produktionsresultat. Götaverkschefen har nyligen i skrift klagat över att investeringarna i hans företag inte alls har givit de väntade produktionsförbättringarna. Och -— vilket är minst lika viktigt — man kan också göra felinvesteringar. Om man t.ex. investerar stora belopp i dockor för jättelika tankfartyg och den marknaden sedan krymper, så kan man få bittert ångra sin investering. Härtill kommer vissa andra minst lika viktiga faktorer. Varvskommissionen nedklassar miljövården och personalens trivsel. Helt allmänt är detta en tvivelaktig bedömning och föga i linje med modern företagsideologi. För Göteborgsvarven, och detta gäller sålunda inte bara Eriksbergsvarvet — tillkommer nämligen ett annat problem. Man har under årens lopp haft stora svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft, särskilt då plåtslagare och svetsare, och detta trots att man har bedrivit en omfattande och kostsam internutbildning. De utbildade har i stor utsträckning sökt sig till andra arbetsplatser. Redan av detta skäl är miljöinvesteringar av vikt för varven för att skapa ökad trivsel där. Varvskommissionen fortsätter sin något underliga argumentering med att hävda att ”företagets egen stålkapacitet har således inte anpassats till det produktionsprogram man åtagit sig. Denna obalans i produktionen —- = har också lett till användning av s.k. grå arbetskraft som medfört betydande kostnader och andra olägenheter”. Kommissionen tycks här föra ett både statiskt och fantasilöst resonemang. Eftersom det har varit vanligt att varv både byggt skroven och gjort inredningen på fartygen — men naturligtvis ofta köpt både motorer och annat utifrån — är detta den enda sunda och riktiga produktionsmetoden. Några som helst skäl för dessa kritiska synpunkter framförs inte, och jag är inte klar över vilka de skulle vara. Men just med hänsyn till den besvärliga arbetskraftssituationen vad beträffar plåtslagare och svetsare har man genom förfaringssättet undvikit att hamna i ännu svårare problem. Kommissionen har ställt problemen på huvudet. Det är inte så att den s.k. obalansen har medfört anställning av grå arbetskraft utan tvärtom så, att denna obalans har minskat behovet av grå arbetskraft. Är det departementsherrar eller konkurrerande varvschefer som här hållit i pennan? Felaktigt är resonemanget under alla förhållanden — det vet alla som något känner till läget. Jag skall inte närmare gå in på frågan om den s.k. grå arbetskraften, vilket är ett speciellt Göteborgsproblem eller, kan man kanske säga, ett problem som med nuvarande skattelagstiftning lätt kan dyka upp i stora städer. I Malmö och Uddevalla kan man prisa sig lycklig över att f. n. icke i väsentlig utsträckning behöva brottas med detta problem. Det innebär i korthet att man vid sidan av företagens ordinarie personal för att få nödvändigt antal specialister tvingas att via entreprenadfirmor engagera tillfällig arbetskraft. Alla minns väl hur den nyblivne direktören i Götaverken, f.d. metallarbetarbasen Tengroth, vid sitt makttillträde förklarade att han inom några månader skulle avskaffa detta anställningssystem. Det är nu flera år sedan. För några månader sedan tvingades han att i en tidningsintervju — jag tror det var i Arbetet — erkänna att det ännu inte lyckats. Alla är emellertid överens om att det är ett system som är dyrbart för företagen och som skapar olust på arbetsplatsen genom de löne skillnader på grund av skattefiffel och annat som kommer i släptåg. I detta sammanhang bör man kanske också nämna den höga frånvarofrekvensen vid Eriksbergsvarvet. Den uppgår regelmässigt till över 18 96 och kommer vissa tidsperioder upp i nämare 30 96. Därigenom ligger den normalt nästan dubbelt så högt som för verkstadsindustrin som helhet. Det är självklart att dessa förhållanden har en fördyrande inverkan på produktionen. Man bör dessutom tillägga att varvsindustrin — och speciellt Eriksbergsvarvet, där utrustningsverksamheten efter hand blivit mer betydelsefull — är mindre kapitalintensiv, dvs. kräver förhållandevis mer arbetskraft i förhållande till eget kapital, än verkstadsindustrin som helhet. Slutligen vill jag beträffande produktionssidan framhålla det för varven besvärande system som gäller, nämligen att fartygskontrakt nästan alltid tecknas i fasta priser utan glidklausuler beträffande löner och råvarupriser. Detta har varit en av de väsentliga orsakerna till varvens svårigheter. Härmed är jag inne på det andra huvudproblemet beträffande varven, nämligen den finansiella sidan. Man kan konstatera att under senare år själva rörelseresultatet varit ganska dåligt vid bl.a. Eriksbergsvarvet. Den finansiella sidan har emellertid skötts på ett sådant sätt att icke obetydliga nettovinster uppstått. Genom framför allt japanernas uppträdande på skeppsbyggarmarknaden under 1950-talet har den finansiella strukturen för varvsverksamheten fått en väsenligt ändrad karaktär. Fartygen säljs, som jag nyss framhöll, huvudsakligen i fasta priser. Fartygsköparnas krav på krediter och konkurrensen mellan varven har medfört allt längre kredittider. Detta ställer varven inför svåra finansieringsproblem. Det är självklart att övergången till allt större tonnage i enorm omfattning ökar dessa finansieringsproblem. Ett stort tankfartyg kostar i dagens läge omkring 300 milj.kr. Det är normalt omöjligt för ett varv att på egen hand klara en sådan kreditgivning. Varven tvingas därför att i sin tur ta upp lån, s.k. refinansiering. I ett litet land som Sverige - men det gäller även åtskilliga betydligt större länder — räcker heller inte den normala kreditmarknaden till för att svälja de kreditkrav det här rör sig om. Detta har lett till en flora av öppna eller förtäckta statliga stödåtgärder i främmande länder. Det kanske började i Japan men har spritt sig världen över. Man konstaterar att den svenska staten härvid visserligen hjälper till på vissa områden, t.ex. med kreditgarantier, men att den svenska varvsindustrin i stort sett befinner sig i ett missgynnat läge i jämförelse med alla andra fartygsproducerande länder. Man har därför tvingats ut på den internationella lånemarknaden. Problemet har flera fasetter. Det har varit naturligt för den svenska varvsindustrin och kanske ofta även för köparna att teckna fartygskontrakten i dollar. I den mån man kan ta upp lån i samma valuta uppstår inte några väsentliga valutarisker i detta sammanhang. Devalveras eller revalveras dollarn i förhållande till den svenska kronan gäller detta både lämnade krediter och upptagna refinansieringslån. Så har förhållandet tidigare i stor utsträckning varit. I sådana fall föreligger endast en fråga om de räntesatser som betalas i det ena eller andra fallet. Eriksbergsvarvet har under de gångna åren genom skickliga operationer t.o.m. lyckats skapa ett netto i vad gäller räntebetalningar. Under senare år har dock svårigheter uppstått att ta upp lån i dollar, och dessutom har räntan på dollar legat högre än andra räntor. Därför har man i viss utsträckning blivit tvungen att övergå till att ta upp lån i t.ex. schweizerfranc. Härigenom har man kommit att ådra sig vissa valutarisker: stiger schweizerfrancens värde i förhållande till dollarkursen —- vilket den har gjort — uppstår förlust. Detta är ett av de väsentliga skälen till de svårigheter Eriksbergsvarvet nu har. Eller, för att nu sammanfatta problemställningen: de omfattande statliga ingripandena världen runt har ställt svensk varvsindustri inför svåra problem, där finanssidan av företagens verksamhet ofta blir viktigare och av större omfattning än produktionssidan. I realiteten omfattar Eriksbergsvarvets finansiella verksamhet så stor del av företagets aktivitet att den motsvarar en normal svensk banks hela verksamhet. Den internationella finansiella utvecklingen — som ju varven inte är herrar över — har gett kraftiga utslag på företagens räntabilitet. När det dessutom gäller produktenheter, som i storleksordning vida överstiger vad som förekommer i all annan industri, är det naturligt att utslagen kan bli stora — och':t.o.m. av en storleksordning som är exceptionell för industriella företag. När det så gäller frågan om konstruktiva åtgärder kan man säga att varvskommissionens rapport endast ger — och avser att ge — en preliminär bild. Överblicken över det internationella läget synes mig — naturligt nog, med kommissionens så eminenta experter — vara korrekt och värdefull. Skildringen av Eriksbergs speciella situation förefaller mig emellertid vara betydligt mindre insiktsfull. Förmodligen beror detta på den korta tid som stått till förfogande för arbetet, men vissa uttalanden verkar så tvivelaktiga att man nästan frågar sig, om personliga motiv spelat in vid redigeringen. De fackliga organisationerna vid Eriksbergsvdrvet har också på den punkten riktat en ganska skarp skriftlig kritik mot rapporten. Det vore nog inte motiverat att här i riksdagen ge sig in på en närmare diskussion om Eriksbergsvarvets rekonstruktion. Jag tror emellertid att man kommer att bli tvingad att se och lösa Eriksbergsvarvets problem i samband med en översyn av hela vår varvsindustri. Som jag sade nyss rör det sig i realiteten, både på den produktiva och på den finansiella sidan, om samma slags problem för hela den svenska — och f. ö. även hela den övriga världens — varvsföretag. Nu har kommunisterna, med sin naiva kolartro på statligt företagande, i sin motion — som närmare har utvecklats här av herr Svensson i Malmö —- föreslagit att hela den svenska varvsindustrin skall förstatligas. Från moderata samlingspartiets sida kan vi naturligtvis inte acceptera de ideologiska synpunkter som ligger bakom de kraven. Vi är, av motsvarande ideologiska skäl, inte anhängare till statlig företagsamhet, utan vi litar i görligaste mån till privat initiativ. Det betyder emellertid ingalunda att vi därför försvarar allt vad som händer i det privata näringslivet eller att vi i alla situationer går emot statlig företagsamhet. Jag är övertygad om att det i det aktuella Eriksbergsfallet har begåtts en hel del misstag och felbedömningar, och det är klart att det då kommer att riktas skarp kritik mot de misstag som gjorts. Jag tycker dock att det nu är för tidigt att göra det, eftersom man ännu vet för litet om olika detaljer. Det kanske kan höra framtiden till att närmare precisera den kritiken. Men samtidigt som vi alltså är helt öppna för kritik mot ett dåligt skött privat företag — vilket självfallet måste förekomma från tid till annan — förbehåller vi oss naturligtvis också rätten att kritisera statliga företag när de sköts illa. Det är något naivt att tro — som man tycks göra på vpk-sidan — att en företagare i statlig tjänst på något sätt skulle kunna lösa företagsproblemen bättre än om han skulle befinna sig i tjänst hos ett privat företag. Men det är klart att det kan finnas situationer där det av olika skäl kan vara angeläget att pröva frågan om statlig verksamhet, och jag tror att detta gäller i speciell grad just varvsindustrin. Som jag tidigare utvecklat rör det sig här om företag med ett oerhört kreditbehov, ett kreditbehov som varken ett enskilt företag — hur stort det än är — eller banksystemet i ett litet land som Sverige kan reda upp; det kanske endast är skattebetalarna gemensamt som kan klara de finanseringsbehov som det här gäller. Det är ju, som jag nyss sade, enheter där kostnaderna är 300 milj.kr. per enhet, alltså någonting helt exceptionellt i industrin. För att inte förlänga den ideologiska delen av debatten vill jag säga att vi självfallet har förståelse för att statens roll ibland kan vara företagande, när situationen så kräver — det är en rent pragmatisk ståndpunkt — och vi är också på det klara med att, lika väl som ett enskilt näringsliv måste vara basen för industrin för att det skall gå oss väl i händer, lika väl behöver staten ingripa i flera andra situationer och uppgifter. Det kan gälla miljöfrågor och annat där man genom statliga regleringar och på annat sätt behöver ge en ram för den privata verksamheten. När man diskuterar statens medverkan i varvsindustrin kan man naturligtvis också ta upp frågan om räntekostnaderna för de refinansieringslån som varven måste ta upp. På samma sätt som man av sociala skäl lämnar statliga byggnadslån till räntesatser som ligger under marknadsnivån kan man naturligtvis överväga att av sociala skäl, dvs. varvsindustriarbetarnas sysselsättning, lämna liknande refinansieringslån till varven för att därigenom ge dem samma förmåner som förekommer utomlands. Det borde i så fall gälla ett tidsbegränsat institut tills man kan få i gång en internationell sanering av varvsindustrin, om detta nu går. Mot dessa tankegångar kan naturligtvis alltid kritik riktas att det blir svårt att dra gränsen för vilka slags företag som skall gynnas av sådana subventioner — och det är möjligt att övriga delar av verkstadsindustrin har invändningar att framföra — men man måste väl i sanningens namn säga att det här rör sig om speciellt stora enhetér och att varvsindustrin därför intar en särställning. Jag tror heller inte att det är mycket mening i att spekulera över i vilken omfattning varvsföretagen i Göteborg administrativt och produktionsmässigt skall stå kvar som enskilda enheter, vilket har berörts i en motion av herrar Hörberg och Torwald. Oundgänglig blir väl ändå en personalnedskärning inom den svenska varvsindustrin. Jag förstår inte det resonemang som herr Svensson i Malmö nyss förde på denna punkt. I det togs ingen hänsyn till det faktiska marknadsläget i världen i dag och för en överskådlig framtid. Han konstaterade att Tyskland och England delvis har konkurrerats ut av den japanska varvsindustrin. Alltså skall vi nu försöka konkurrera ut den japanska industrin för att kunna behålla den totala kvantiteten av vårt tonnage och inte bara det totala procenttalet. Det förefaller mig vara optimistiskt, och det visar kanske bäst hur farligt det är när staten skall börja planera om man som planeringschefer har herrar med sådana verklighetsfrämmande målsättningar som herr Svensson har gjort sig till tolk för. Det lönar sig inte heller att spekulera för mycket över hur Eriksbergs akuta betalningsproblem skall lösas. Om staten övertar varvet för 1 000 kr., som har föreslagits, ikläder man sig en del förpliktelser som redovisats i varvskommissionens rapport. I denna berörs även en viktig delfråga, som herr Bengtsson i Landskrona redan har varit inne på. Eriksbergsvarvet är fram till 1979 genom kontrakt förpliktat att köpa betydande kvantiteter bearbetat stål från Lisnavevarvet i Portugal. Förpliktelserna torde gälla utgifter på mellan 400 och 500 milj.kr. Endast om Eriksbergsvarvet går i konkurs kan man komma undan dessa förpliktelser. Redovisningen för Eriksbergs ekonomiska ställning ger vid handen att en konkurs i och för sig kan vara motiverad. Denna kan självfallet genomföras utan att försämra möjligheterna att i annan regi bibehålla verksamheten i den mån det allmänt bedöms som rimligt. Och det kan naturligtvis sägas att det inte ter sig särskilt tilltalande att de svenska skattebetalarna, om så inte är absolut nödvändigt, skulle belastas med extra utgifter på mellan 400 och 500 milj.kr. för den händelse staten utan mellanliggande konkurs övertar Eriksbergsvarvet. Men nu pågår förhandlingar med det portugisiska varvet, och vi får hoppas att en för båda parter rimlig lösning kan nås. Det är allt annat än självklart att det vore en rimlig prioritering från svensk sida att ge ett stöd på närmare en halv miljard kronor just till ett varv i främmande land. Näringsutskottets betänkande nr 35 innehåller ingen reservation från vår sida, och därför kan jag yrka bifall till utskottets hemställan. De synpunkter vi framförde från moderata samlingspartiet i en motion har tillgodosetts i betänkandet. Utskottet betonar betydelsen av att man så effektivt som möjligt anpassar varvsrörelsen till det marknadsläge som råder och kommer att råda. Arbetsmarknadsmyndigheterna bör, som krävs i motionen, få den förstärkning som kan behövas för att ta vara på den arbetskraft som efter hand måste föras över till annan verksamhet.

Herr talman! Herr Siegbahn gör gällande att man inte skall ha någon kolartro på att staten skall kunna göra något annat än det privata redarkapitalet när det gäller varvsindustrin. Det passar naturligtvis att framföra den åsikten nu. Vad redarkapitalet vill är att ha en legitimation för att kunna trappa ner varvskapaciteten — vilket jag tidigare konstaterat. Men då måste man ju ställa detta i ljuset av de senaste 20 årens utveckling, där den svenska varvsindustrin har hävdat sig vida bättre än den västtyska, än den brittiska och många andra länders gentemot den japanska konkurrensen. Av detta måste man väl rimligtvis dra de lärdomarna att här finns en kapacitet och förmåga att bjuda den japanska konkurrensen spetsen. Här finns en grund för en någorlunda positiv utveckling på längre sikt av den svenska varvsindustrin. Jag skulle vilja fråga herr Siegbahn vad hans perspektiv är här. Skall man uppge den positionen? Skall man gå till reträtt eller skall man försöka behålla den och försvara den? Om man skall försöka behålla och försvara den, vem tror herr Siegbahn har möjligheter att göra de nyinvesteringar, de rekonstruktioner och den planering på lång sikt som är nödvändig för att säkra den positionen? Varför tror herr Siegbahn att japanerna lyckats så väl? Det är därför att de — inom ramen för ett kapitalistiskt system i övrigt — kan räkna med ett betydande statligt engagemang på finansieringsoch framför allt på organisationssidan. Man kan därför tillgodogöra sig många samordningsoch planeringsvinster. Japanerna har ju annars inte i och för sig teknologiskt eller produktivitetsmässigt någon position framför den svenska varvsindustrin. Men samordningsvinsterna kan de göra därför att de har en form av organisatorisk helhetslösning på sikt av sin varvsfråga. Denna samordning kan det privata redarkapitalet inte åstadkomma, och däri ligger den stora skillnaden mellan ett totalt statligt övertagande och ett fortsättande av varvsindustrins underkastelse under redarkapitalets makt och därmed också en nedtrappning. Den här satsningen kan redarkapitalet aldrig göra. Det är intressant att konstatera att herr Siegbahn har större omsorg om att varvsindustrin skall förbli i redarfamiljernas händer än han har för en framtidsutveckling som hävdar den svenska varvsindustrins internationella position och slår vakt om sysselsättningstillfällena. Hellre massavskedanden än socialisering — det är herr Siegbahns ideologi.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö redovisar, mycket intressant, den statiska syn som råder inom det kommunistiska partiet och som nästan alltid måste råda i ett kommunistiskt parti. Man säger: Se på de senaste åren under 1950-talet, då det gick bra. Javisst gick det bra, då var konjunkturen sådan. Men det fina med en blandekonomi är att man kan konstatera att förutsättningarna har ändrats. I en kommunistisk stat där går det inte. Där säger man: Vi har så och så många tusen arbetare i den verksamheten och det har visat sig bra tidigare. Alltså skall detta fortsätta oavsett om det inträder marknadsförändringar i världen eller om det kommer en ny teknologi eller vad det nu kan vara. Det fina med marknadsekonomin är att man har möjligheter att anpassa sig. För Jörn Svensson gäller endast den synpunkten att man skall ha det precis som förut, det är bra och så skall det vara i fortsättningen. Herr Svensson frågar sedan vad vi skall göra. Jag har självfallet ingenting emot om vi skulle kunna behålla vår varvsindustri i den omfattning som den haft tidigare. Det har varit en viss källa till stolthet för varje svensk att vi har kunnat hävda oss så väl på marknaden. När herr Svensson talar om förhållandena i Japan så är det inte bara den förklaringen att staten kunnat medverka till organisationsvinster. Genom förtäckta och öppna subventioner av allehanda slag har man gett sig sjutton på att få fram en stor redarflotta därför att Japan har mycket långa transporter, och till det behövde man en varvsindustri. Vem betalar detta? Det måste göras en avvägning. Subventioner är skattebetalarnas pengar. Skall de användas till någonting som i realiteten blir en subvention därför att varvsindustrin är överdimensionerad på grund av bl.a. teknologiska förändringar, eller skall pengarna användas till någonting som är tekniskt och produktionsmässigt mer lönande? Detta döljs självfallet genom att man har en socialistisk ekonomi, men det döljs också genom att man låter skattebetalarna betala. Jag skall inte åberopa andra sådana fall, men det centrala är att man måste göra en total bedömning — är det riktigt att behålla så och så många arbetare inom varvsindustrin, eller kan de få en mer produktiv användning inom något annat område?
Herr talman! Det är mycket intressant det här. Herr Siegbahn har den uppfattningen att det är en dynamisk syn att tro att det för evigt skall bli dåliga konjunkturer inom sjöfarten. Det är ju han som har den statiska synen. Han vill ju trappa ner svensk varvsindustri med hänsyn till de nuvarande eller hotande dåliga konjunkturerna. Herr Siegbahn tycks inte alls kunna tänka sig att det någon gång i framtiden kan komma en förändring. Men det är det långsiktiga perspektivet som man måste satsa på och få en svensk varvsindustri som i kraft av sina goda resultat skall kunna hävda sig. Det är herr Siegbahn som har den statiska synen och vi från socialistiskt håll som har den dynamiska, därför att vi ser på längre sikt. Vi låter oss inte kommenderas av tillfälliga dystra profetior om en nedgång i sjöfartskonjunkturen. Det är just den långsiktiga synen som Japan har haft, och man skall inte komma och tala om att den japanska frammarschen skulle bero på en hämningslös statlig subventionering. Framför allt skall inte herr Siegbahn göra det, som i går röstade för ytterligare subventioner och flera gånger i finansiella sammanhang här i riksdagen har röstat för subventioner åt de stora företagen i Sverige: olika former av avskrivningsmöjligheter, fonderingar osv. Det är också en form av statliga subventioner och det har herr Siegbahn ingenting emot. Vi skall inte göra oss den illusionen att japanernas frammarsch beror på ett överdrivet subventionerande, utan den beror på de samordningsoch produktivitetsvinster som de har kunnat göra tack vare att de har fört en långsiktigare organisatorisk och finansiell politik när det gäller bl.a. varven. Det är det som måste ske även i Sverige. Det är den slutsatsen man måste dra av det japanska exemplet. Men det vill inte herr Siegbahn, därför att hans omsorg gäller redarkoncernernas ställning snarare än varvsindustrins långsiktiga framtida möjligheter att göra sig gällande här i landet och trygga sysselsättningen för de arbetande. Till sist en liten notering. Jag tycker det är litet riskabelt när en man som skall ha erfarenhet av internationell diplomati gör frågan om ett eventuellt skadestånd till Lisnave till en fråga om huruvida man skall företa en ekonomisk prioritering på det sättet att man skall sätta in pengar i ett utländskt varv, för de eventuella pengarna skulle ju hamna där. Detta är ingen prioriteringsfråga, herr Siegbahn, det är ett mycket farligt och riskabelt resonemang. Detta är en rättsfråga. Om det är så att avtalet stipulerar skadestånd, måste man honorera sina rättsliga förpliktelser. Den kan man inte springa ifrån i internationella sammanhang hur som helst. Däremot tycker jag att det är rimligt — och det skulle vara intressant att höra vad herr Siegbahn tycker om det — att den som har ställt till denna situation, nämligen Broströmkoncernen och familjen Broström, tog ansvaret för det eventuella skadeståndet till Lisnave i stället för att det skall kastas över på Eriksberg och vara en av de medverkande faktorerna till de kommande massavskedandena.